Herr talman! I betänkandet med anledning av förslaget om ändringar i sjukförsäkringen har utskottet också behandlat några moderata motioner som berör privatvård. De har föranlett reservationerna nr 11, 12 och 13 i betänkandet. I motion 1285 av Ingegerd Troedsson m.fl. påpekas att när det gäller öppen vård — läkarvård, tandvård och sjukgymnastisk behandling — har vi den ordningen att patienterna betalar lika mycket själva antingen de går till den offentliga vården eller till en privat vårdgivare. För den slutna vården är förhållandet däremot annorlunda. Den vårdpeng som betalas ut från försäkringen till privata sjukhem — 45 kr. per dygn — är bara en liten del av den verkliga kostnaden, som vid de hem som bedrivs av landstingen uppgår till mer än 500 kr. per dygn. Nu är kostnaderna lägre vid de privata vårdhemmen men skillnaden blir ändå stor mellan försäkringsersättning och kostnader. Mycket få patienter har råd att själva betala mellanskillnaden, och de enskilda sjukhem som finns blir då helt beroende av om de kan få bidrag från landstingen. Nu menar de moderata motionärerna att det är angeläget att patienter som behöver långvarig vård på sjukhus får välja mellan att vistas på landstingets sjukhem och enskilda sjukhem. Det skulle kunna ske genom att en större del av kostnaden också för den slutna sjukvården betalades via sjukförsäkringen i stället för som nu via landstingsskatten. Man kan uttrycka det så att vårdpengen skall följa patienten. Vad skulle man då vinna på det? Jo, patienterna skulle få större valfrihet. Även de som ekonomiskt inte har det så gott ställt skulle i större utsträckning kunna ligga på privata vårdhem. Förhoppningsvis skulle det tillkomma fler privata vårdhem och därmed skapas en större mångfald i utbudet. Nya vårdformer skulle lättare kunna prövas, och landstingen kunde avlastas en del till förmån för den kvalificerade akutsjukvård som måste ske i landstingens regi. Den stora ökning av antalet äldre vårdbehövande som beräknas ske under de närmaste åren är ytterligare ett skäl för förslaget. Det är alltså många fördelar med förslaget. Patienterna får större valfrihet och då särskilt de mindre bemedlade. Det kan bli fler privata vårdhem och landstingsvården avlastas. På det sättet kan vi bättre möta vårdbehovet, och nya vårdformer kan lättare prövas. Motionärerna vill få till stånd en utredning om detta, och de anser att en större del av kostnaderna för vård på sjukhem och sjukhus skall betalas via försäkringen och inte via landstingsskatten. Vi moderata ledamöter i utskottet anser att förslaget är bra, och vi har tillstyrkt det i reservation 11. Det är viktigt, menar vi, att öka valfriheten för människor, inte minst när det dessutom blir bättre både för patienter och landsting. Jag yrkar bifall till reservation 11. I reservation 12 har vi moderater i utskottet ställt oss bakom yrkandet i en moderat partimotion om att etableringsbegränsningarna för privattandläkare skall upphöra att gälla i och med utgången av år 1982. Etableringsbegränsningarna, som kom till för många år sedan under protester från moderat sida, motiverades med att man skulle styra resurserna dit där de behövdes. Men som så ofta när man går in och reglerar i marknadsekonomin har även denna reglering blivit ett misslyckande. Det går säkert att hitta något enstaka exempel där det kan påvisas att regleringen varit till nytta. Men i stort sett kan man säga att syftet, nämligen att åstadkomma regional balans, snarare har motverkats genom etableringsbegränsningarna. Den ovisshet om framtiden som under flera år rått inom privattandvården måste snarast undanröjas. I väntan på tandvårdsutredningens förslag har etableringsbegränsningarna förlängts att gälla t.o.m. utgången av detta år. Nu föreligger tandvårdsutredningens förslag, men det har meddelats att någon regeringsproposition i ärendet inte är att vänta förrän till hösten. Vi moderater anser att den ovisshet inför framtiden som under flera år har rått inom privattandvården snarast måste undanröjas. Även om regeringens förslag, som kan väntas i höst, förhoppningsvis leder till ett upphävande av etableringsbegränsningarna, i varje fall om vi får en fortsatt borgerlig regering, anser vi moderater att det är viktigt att riksdagen tar ställning redan nu. Det är inte tillfredsställande om beslutet kommer bara några veckor innan det skall träda i kraft. Det är inte bra vare sig för handläggande myndigheter eller för tandläkarna. Riksdagen bör därför redan nu göra det tillkännagivande som begärs i reservationen, nämligen att etableringsbegränsningarna för privattandläkare skall upphöra att gälla i och med utgången av år 1982. Jag yrkar bifall till reservation 12. etablering av privatläkare, företrädesvis i områden med otillfredsställande läkarvårdsresurser. Olika vägar måste sökas för att avlasta den offentliga sjukvården, eftersom det samhällsekonomiska läget kommer att medföra i stort sett oförändrade resurser samtidigt som sjukvårdsbehovet ökar. Privat meddelad vård har erfarenhetsmässigt visat sig vara av hög kvalitet och sker dessutom till kostnader som ofta är lägre än kostnaderna för offentlig vård. Vi moderata utskottsledamöter finner det angeläget att förslag till åtgärder för att underlätta etablering av privatläkare snarast framläggs för riksdagen, och vi vill att detta ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till reservation 13; Sammanfattningsvis vill jag säga att de förslag som jag här har talat för är självklara delar av den politik som vi från moderata samlingspartiet driver, nämligen större valfrihet för människorna och mindre av regleringar.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller ändringar i sjukförsäkringen. Jag vill börja med att yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i samtliga moment utom momenten 3 och 12, där jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 9 av centeroch folkpartiledamöter. Propositionen innehåller ett besparingsförslag. Att vi måste spara för att förbättra landets ekonomi är alla eniga om. Men när det gäller metoderna skiljer sig uppfattningarna. Helt klart är att vi inte kan leva över våra tillgångar. Vi kan inte låta kommande generationer betala vad vi konsumerar i dag. Det gäller att bära bördorna solidariskt, att fördela rättvist och att spara för att öka grundtryggheten för pensionärer, barnfamiljer och handikappade. Socialdemokraterna säger nej till karensdagar. Det är märkligt att socialdemokraterna inte anger var vi skall spara och var vi skall ta pengarna. Varför talar de inte om att de vill höja momsen, ett förslag som borde ha framförts samtidigt med ett nej till karensdagarna. Momsen innebär att kostnaderna läggs även på inkomstsvaga grupper. De drabbas hårdast, medan höginkomsttagarna skyddas. Socialdemokraterna vill införa högre arbetsgivaravgifter och höja skatterna. När man säger nej till ett besparingsförslag, är det viktigt att anvisa var pengarna skall tas. Detta har dock inte kommit fram. Socialdemokraterna har här förklarat att de inte vill att sjuka och pensionärer skall betala sparandet. Socialdemokraterna vill att de friska skall betala för de sjuka. De som arbetar skall betala för pensionärerna. Men hur slår då den moms som socialdemokraterna har föreslagit — hårdast mot dessa grupper, enligt min uppfattning. Många är kritiska mot förslaget om karensdagar. Jag vill då påpeka att det till en del beror på att det inte har informerats om vad hela förslaget innebär. Ett högriskskydd införs. Man behöver inte ha mer än tio karensdagar på en tolvmånadersperiod. 20-dagarsregeln behålls. Fridagsregeln tas bort. Varför nämner man inte detta, när man säger nej till karensdagar? Man kan fråga om det är politiska skäl som ligger bakom, när socialdemokraterna säger nej till karensdagar utan att ta med dessa saker när man går ut och talar om propositionens förslag. Så några ord om reservationerna. Socialdemokraterna har av olika skäl reserverat sig mot beslutet om karensdagar i sjukförsäkringen. De säger att det blir för många karensdagar, att förslaget strider mot ILO-konventionen och har långtgående negativa konsekvenser för kommuner och landsting samt att det inte ger de avsedda besparingseffekterna. Utskottet anser emellertid att 20-dagarsregeln, högriskskyddet och borttagandet av bidragsregeln medverkar till att lindra effekterna för hälsosvaga grupper. När det gäller ILO-konventionen har utskottet sagt att en översyn av arbetsskadeförsäkringen snart skall komma till stånd. Utskottet förutsätter att det därvid skall komma fram en lösning som tillgodoser de krav som ställs i ILO-konventionen nr 121. Man spar inget genom förslaget, säger socialdemokraterna. Men hur kan det stämma överens med deras uttalanden om att förslaget drabbar så hårt? Vissa grupper skulle, enligt papper som vi har erhållit, få kostnader på exempelvis 4 000 kr. Omläggningen kan inte drabba den enskilde hårt utan att samtidigt ha någon spareffekt. Socialdemokraternas resonemang kan inte stämma. Som jag tidigare sade tycker jag att socialdemokraterna när de framhåller att de skall riva upp den här frågan efter valet, samtidigt också skall säga att de kommer att föreslå en momshöjning. Då kan väljarna ta ställning till vilket förslag som de vill ha genomfört. Beträffande kompensationsnivån inom sjukförsäkringen yrkar jag bifall till reservation 2, innebärande bifall till propositionens förslag, och avslag på reservation 3, avgiven av de moderata ledamöterna, som vill ha en lägre ersättning. De föreslår en 80-procentig kompensation för alla, jämfört med propositionens förslag om högst 87 20 och om 60 96 för höginkomsttagarna. Vi menar att moderatförslaget hårdast drabbar långtidssjuka och att det slår för hårt på låginkomsttagarna. En reservation är rubricerad ”Uttalande om likvärdig effekt för alla grupper på arbetsmarknaden”. Den 1 januari 1983 utlöper gällande avtalsperiod. Utgångsläget är då i princip lika för alla, och hur parterna disponerar tillgängligt löneutrymme beslutar de själva om. Vi säger från utskottsmajoriteten att vi inte kan finna att ett uttalande i enlighet med propositionen skulle kränka den fria avtalsrätten. Jag yrkar avslag på den socialdemokratiska reservationen. Det framhålls i reservationen att avtalen försvåras av förslaget om ett uttalande. Ja, när man har en viss pott att fördela är det självfallet svårare att ställas inför valet om man skall betala en högre lön, eller skall fördela potten på annat sätt, än att inte behöva göra detta val. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar, och jag tror att de också tar det ansvaret, både inför medlemmarna och ett samhällsansvar inför arbetsmarknaden och hela landet. I en annan reservation, som gäller sjömännens sjukförmåner, har socialdemokraterna reserverat sig mot den moderata motionen 2389. Frågan har av socialförsäkringsutskottet överlämnats till trafikutskottet för yttrande, och trafikutskottet har uttalat att frågan är komplicerad och att man förutsätter att regeringen tar initiativ i denna fråga. Socialförsäkringsutskottet delar trafikutskottets uppfattning och tycker att det bör ankomma på regeringen att aktualisera den i motionen upptagna frågan. Detta har socialförsäkringsutskottet föreslagit att riksdagen skall ge regeringen till känna. Beträffande sjukpenningavdraget vid sjukhusvård föreslås i propositionen en höjning av avdraget från 35 till 40 kr. Utskottsmajoriteten tillstyrker propositionens förslag. Den nuvarande maximeringen av avdraget föreslås kvarstå, och det innebär att avdraget slår igenom först vid en sjukpenning om 120 kr. När det gäller tandvårdstaxan, ersättning för tandvård, så har socialdemokraterna och vpk i motioner yrkat avslag på det förslaget i propositionen. Utskottet finner att det är fråga om en måttlig höjning och förordar bifall till propositionen. Beträffande medelsanvisningen till sjukförsäkringen har socialförsäkringsutskottet i ett tidigare betänkande, nr 1981/82:12, tillstyrkt regeringens förslag om överförande av fonderna från försäkringskassorna till statsbudgeten. Utskottet tillstyrker propositionens förslag om medelsanvisningen. I fråga om sjukförsäkringsavgiften och folkpensionsavgiften yrkar jag bifall till reservation 9 och till propositionens förslag samt avslag på reservation 10. Det är visserligen viktigt att spara, men det får inte sparas på ett sådant sätt att de svaga kommer i kläm. I reservationerna 11, 12 och 13 biträder moderaterna i utskottet några moderata motioner. Till en del är de i motionerna aktualiserade frågorna föremål för översyn. Utskottet har skrivit att man bör avvakta översynen, innan ställning tas och föreslås avslag på motionerna. Låt mig till sist säga att jag tycker att det är bra att, som vpk gör, säga: Det här sparförslaget yrkar vi avslag på, men vi har ett annat förslag när det gäller att spara. — Dithän har inte socialdemokraterna kommit ännu, och det beklagar jag.

Herr talman! När man hör Maj Pehrsson skulle man kunna tro att hon över huvud taget inte har lyssnat på debatten. Vi har ju förklarat vad högriskskyddet egentligen innebär, och vi har pekat på vad ett borttagande av fridagsregeln skulle innebära. Högriskskyddet innebär, säger Maj Pehrsson, att man icke behöver vidkännas mer än tio karensdagar under en tolvmånadersperiod. Men det är inte sant, eftersom insjuknandedagen inte räknas. Är man sjuk två dagar varje gång, innebär det att man måste vara sjuk tio gånger innan man kommit upp till tio högriskskyddsdagar, tio karensdagar. Då har man förlorat arbetsinkomst för 20 dagar. Nästa gång man blir sjuk två dagar, får man ingenting insjuknandedagen. Således har man kommit upp i 21 dagar i förlorad arbetsinkomst och får ingen ersättning för den aktuella dagen. Det är alltså inom ramen för en tolvmånadersperiod. F. n. är det så — jag sade det tidigare, men det hörde Maj Pehrsson tydligen inte— att om man insjuknar en måndag, har man ersättning för tisdagen. Men om man är sjuk över veckoslutet, får man ingenting för lördag och söndag, dagar som man normalt är ledig. Nu tas fridagsregeln bort. Vad händer i stället? Jag understryker vad jag tidigare sagt, för jag vet att jag har rätt när det gäller insjuknandedagen. Låt oss säga att en byggnadsarbetare skadar sig ungefär vid den här tiden på en måndag, dvs. ca kl. 13.00. Han kommer till sjukhus och har bevisligen insjuknat samma dag, men den dagen räknas ändå inte som insjuknandedag. Han insjuknar alltså först nästa dag. Sedan har han två karensdagar. Vad har han då vunnit på att man tagit bort fridagsregeln? Jag tycker att det är mycket allvarligt att man presenterar propositionen på det sätt som Maj Pehrsson gör, för det är undanhållande av fakta. Propositionen är dålig, men låt människorna själva bedöma det. För att de skall kunna göra det, måste de veta vad det är för försämringar som ni är beredda att införa. Fakta har människor rätt att få reda på. Herr talman! Jag sade i ett tidigare inlägg att vi skall ta den ekonomiska debatten längre fram. Vi har täckning för våra förslag, och det kommer inte att införas några karensdagar i systemet. Det har vi klarat ut tidigare. Det behöver jag inte upprepa en gång till. Herr talman! Jag vidhåller det yrkande om bifall till de socialdemokratiska reservationerna som jag tidigare har framfört.

Herr talman! Maj Pehrsson säger att vi inte kan leva över våra tillgångar. Men vilka är det som lever över sina tillgångar? Inte är det de sjuka, som nu drabbas av regeringens förslag. Det är i stället de som kan låna pengar till olika spekulationsobjekt. Maj Pehrsson tar upp slopandet av fridagsregeln som något mycket positivt. Det har man också gjort förut i flera sammanhang. Men det kan användas på precis samma sätt som man säger att människor nu gör med sjukförsäkringen. Om jag är sjuk onsdag-torsdag går jag naturligtvis inte till jobbet på fredag, om jag vet att jag får ersättning för lördag-söndag. Konsekvenserna kan alltså bli att man utnyttjar slopandet av fridagsregeln på det sättet. Och då blir det dåligt med besparingar, eller hur, Karin Söder? Maj Pehrsson sade också att utgångsläget är lika för alla, men det är inte heller sant. SPRI har aviserat en rapport med rubriken ”Hur mår du Sverige?”. I den visas tydligt att människor med lägre inkomst liksom personer med fysiskt eller psykiskt ansträngande arbete har sämre hälsa. Att rökare är sjuka mer än andra är en annan historia — det är ju självförvållat. Under en tremånadersperiod har, enligt rapporten, nästan varannan vuxen haft kontakt med läkare. Det tyder på att dessa karensdagar får en mycket stor betydelse. I rapporten, som hänvisar till en färsk undersökning, sägs också att hälsotillståndet har blivit bättre efter det att sjukronorsreformeninfördes. Det är en svunnen tid — den infördes 1970. Nu har de borgerliga regeringarna sett till att reformen inte finns kvar och att det är åtskilligt dyrare att gå till läkare. Sjukronorsreformen medförde alltså att också de som hade sämre ekonomi kunde gå till läkare. Det har inneburit ett bättre hälsotillstånd i landet. Det kan kanske vara detta som påverkar minskningen i antalet sjukdagar. Det finns en risk för att vi nu kommer tillbaka till samma antal som förut, om människor med små inkomster hindras att söka läkare när de har behov av det.
Herr talman! Det är bra att Doris Håvik nu har börjat informera om fridagsregeln, 20-dagarsregeln och högriskskyddet. Det hade varit värdefullt om sådan information hade kommit tidigare. Socialdemokraterna säger att de skall hålla sina fyra löften, som gäller arbetslöshetsförsäkringen, barnomsorgen, pensionärerna och karensdagarna. Jag hävdar fortfarande: Tala då också om hur allt detta skall betalas! Det tror jag att väljarna frågar efter. Till Karin Nordlander vill jag säga att jag tycker att det i debatten här har gjorts klart att det är viktigt att spara i dag för att skapa en grundtrygghet för framtiden.
Herr talman! Maj Pehrsson tycker att det är bra att jag nu talar om hur högriskskyddet fungerar och hur fridagsregeln slår. Det är bara det, Maj Pehrsson, att jag känner att jag besvärar de övriga i kammaren, som hörde på när jag förklarade detta tidigare under debatten. Men jag är glad att även Maj Pehrsson nu kan inlemmas i den skara som vet vad det hela handlar om, även om det är litet sent. Detta förslag får inte de positiva effekter som Maj Pehrsson tidigare tydligen trodde att det skulle ha. Att människorna, inte minst de handikappade, har upptäckt det borde Maj Pehrsson inte vara okunnig om, efter alla de uppvaktningar vi haft i utskottet från just de utsatta grupperna, de grupper som kommer att drabbas mycket hårt. Maj Pehrsson talar om ekonomin, och jag har sagt till henne att ni har ställt till med en besvärlig ekonomisk situation i vårt land. Jag skulle därför vilja rekommendera er att ägna krafterna och bekymren åt den frågan. Vi skall nog ta vårt ansvar, och vi är beredda att göra det. Jag har tidigare sagt — Maj Pehrsson hörde väl inte heller det — att er väg är kantad av svikna löften sedan 1976. Och det är tydligen högsta moral att svika löften, medan det är omoraliskt att gå ut och klart och kategoriskt säga: Dessa fyra punkter kommer vi att hålla fast vid, de är våra vallöften. Det är tydligen omoraliskt. Men vi ser det så att vi har förtroende för väljarna, och väljarna skall veta vad det är vi lägger på bordet framför dem. Maj Pehrsson! En risig proposition har inte blivit ett dugg bättre och inte mera begriplig efter att vi har hört Maj Pehrsson.
Herr talman! Maj Pehrsson säger att det är viktigt att spara i dag för att vi skall få det bättre sedan. Men var skall vi spara? Det är det som är frågan, och där är vi oense. Jag har gett flera alternativ till besparingar, och det enklaste sättet att spara är att slopa JAS-projektet, som redan har kostat stora pengar och kommer att göra det i fortsättningen.
Herr talman! Karin Nordlander har gett exempel på hur vi kan spara, och det är ett ärligt besked, även om vi inte tycker att det är ett bra sätt att spara på. Doris Håvik säger att hon har informerat denna kammare vid flera tillfällen i dag. Ja, jag har suttit här i kammaren hela tiden sedan kl. 9, och jag har hört vad Doris Håvik har sagt. Men det är viktigt att hon informerar om de här sakerna också utanför denna kammare. Doris Håvik säger: Vi står för dessa fyra punkter —som jag nämnde tidigare — i våra vallöften, och dem kommer vi att hålla. Men tala också om hur ni tänker betala detta! Det tycker jag är viktigt.

Herr talman! Det är ett trist ämne som vi diskuterar i dagens debatt: försämringar för sjuka människor, för de utsatta grupperna, försämringar som är genomdrivna av en alltmer konservativ borgerlig regering. Det är trist, för detta hade varit otänkbart på det gamla bondeförbundets tid. Jag var med under koalitionsåren, och på den tiden slog bondeförbundet vakt om den sociala tryggheten för mindre inkomsttagare. Man slog vakt om samarbetet mellan arbetare och bönder, som har betytt mycket för det här landet. Nu genomdriver man -— eller försöker i varje fall genomdriva — en klasslagstiftning, direkt riktad mot arbetarna. En centerpartist som heter Colling skrev i en tidning: ”De av våra medlemmar som är enbart bönder är knappast korttidssjukskrivna, eller de klarar sig ändå. I denna fråga borde alltså inte enbart våra bönder få bestämma partiets politik, om vi vill ha arbetarna kvar i partiet.” Men nu lät man bönderna helt bestämma. Det är en annan typ av bönder än förr i världen, då man tänkte på hänsyn till och samarbete med andra grupper, såsom arbetarna. Det är trist också därför att detta hade varit otänkbart på den tid då folkpartiet tyckte att den sociala liberalismen var viktig, den sociala omsorg som S. A. Hedin lade grunden till. Har ni märkt att numera talar folkpartisterna aldrig om socialliberalism? Nu är det ”marknad” för hela slanten, och det sociala är långt borta. Man kan säga att vad som utkrävs av er i dag från moderaternas sida, det är ett skålpund kött. Ni fick ju skriva under en förbindelse för att få sitta kvar i regeringsställning, för att få klamra er fast där. Ni fick lova att ni skulle spara 12 miljarder, annars hade ni inte fått bilda regering. Det är den utfästelsen ni nu försöker uppfylla. Det är trist också därför att detta visar hur ni har blivit helt beroende av moderata samlingspartiet. Det har på ett sätt också varit trist att lyssna till debatten. Sven Aspling, som i 14 år varit Sveriges socialminister och som i Gustav Möllers och Gunnar Strängs efterföljd byggde upp den moderna sjukförsäkringen, som har fungerat väl, får nu se det verket rivas sönder. Man kunde uppleva kontrasten — om jag får säga så — mellan hans kunnighet och lidelse för de människor som behöver samhällets stöd och det okunniga prat från regeringsbänken som vi sedan undfägnades med. Också det är ett belägg för regeringsmaktens förfall i Sverige. Sven Aspling satte in debatten i ett historiskt perspektiv, med utgångspunkt i den svenska sjukförsäkringens framväxt. Mitt perspektiv, herr talman, blir kortare. Det börjar 1976. Vi kan i dag utan ett spår av glädje konstatera att det vi varnade för i valrörelsen 1976 bit för bit har besannats. Så här sade jag i en debatt med Thorbjörn Fälldin inför valet 1976: ”Vi klarade 242 000 nya jobb på tre år. Men ännu snabbare kan man missa 242 000 nya jobb, om man förfaller till en ansvarslös ekonomisk politik. Vi klarade omfattande reformer. Men lika snabbt kan man tvingas att riva upp en mängd reformer.” — Lyssna nu, Thorbjörn Fälldin, för ni glömde att lyssna 1976! — ”Se er om i världen. Det finns länder där man tvingas att acceptera massarbetslöshet, där man tvingas skära ner levnadsstandarden, där man tvingas riva upp reformerna när krisprogrammen avlöser varandra och i deras spår följer de sociala motsättningarna och den sociala oron. Det är för övrigt i länder där man har prövat med borgerlig växling vid makten. Och där ställer de till det. Detta vill vi inte ha i vårt land. Därför säger vi nej till era löften utan täckning. Därför säger vi nej när ni vill gå ut och låna till skattesänkningar, när ni vill låna i främmande land till era överbud för att stimulera privatkonsumtion när vi under högkonjunkturen måste samla i ladorna, betala våra skulder och lägga grunden till vår styrka för att möta nästa gång kapitalisterna i världen ställer till med kris. Låt icke denna splittrade skara experimentera med tryggheten. Låt icke de borgerliga undergräva vår starka ekonomi och därmed äventyra jobben.” De borgerliga partierna fick emellertid chansen. De lyckades på kort tid undergräva den starka ekonomin och förstöra de sunda statsfinanserna. Utgifterna ökade i snabbare takt än någonsin förr, trots att man svek många löften. Vi minns ju hur de satt i TV, Thorbjörn Fälldin och Karin Söder, med stora skyltar där de lovade 10 000 kr. i vårdnadsbidrag till varje barn. Det har vi inte sett röken av. Ändå ökade utgifterna i snabbare takt än någonsin, och statsinkomsterna stod still, minskade i fasta priser. Då blir det stora underskott. Statsutgifterna rakade i höjden som en följd av inflationen. Samtidigt var det dålig tillväxt i ekonomin och därmed ogynnsam utveckling av skatteunderlaget. Då blir det naturligtvis stora underskott i statsbudgeten. Till slut utvecklas detta till en ond cirkel. Därtill bidrar kostnaderna för räntor på statsskulden, ju större underskott, ju större lån och ju större räntor. Budgetunderskottet har under de borgerliga regeringarnas tid tjugodubblats — från 3,7 miljarder kronor, den kanske starkast balanserade budgeten i Europa, till ca 75 000 milj.kr., det värsta budgetunderskottet i Europa. Räntan på statsskulden är nu större än hela anslaget till folkpensionerna. Vi socialdemokrater varnade enträget för denna ökning av budgetunderskottet, lade fram förslag till förbättring år efter år. Länge beskylldes vi av denna anledning för vidskepelse, för att vi inte begrep moderna teorier för ekonomisk politik. Men vi visste att sunda statsfinanser är en förutsättning för den sociala tryggheten, eller, som Gunnar Sträng sade i slutdebatten i TV två dagar före valet 1976: ”Genvägen att låna pengar för att sänka skatten som den borgerliga oppositionen rekommenderar, har vi aldrig fallit för. Varför? Pengar i statskassan ger oss möjligheter att hålla våra löften till folkpensionärerna om bättre pensioner. Vi kan inte ge dem pensioner om vi inte har pengar. Sviker statskassans tillgångar, så är det inte mycket värt att ge löften till pensionärerna. Pengar i statskassan ger oss möjligheter att fortsätta med den demokratiska undervisning som ger alla ungdomar, oavsett föräldrarnas förmögenhet en chans att bryta sin egen bana här i livet. Pengar i statskassan är grundvalen för att ge människor arbete. Starka statsfinanser ger oss chansen att ge de fattiga kommunerna ett handtag. Starka statsfinanser ger oss möjligheten att föra vår självständiga neutralitetspolitik kompletterad med ett försvar av erforderlig styrka. Pengar i statskassan garanterar välfärdspolitiken. Jag tror alla förstår att den fattiga individen lever i otrygghet och blir sedd över axeln. Samma förhållande gäller för en nation. I en värld där åtskilliga länder har sett sin ekonomi raserad och förstörd har vår nation kunnat glädja sig åt en stark ekonomi. Vi är respekterade i omvärlden. Starka statsfinanser i dagens konjunkturläge garanterar stabilitet i nationen. Regeringen” — den socialdemokratiska — ”har avvisat oppositionens politik om löften, överbud, skattesänkningar utan ekonomisk täckning. Regeringen vägrar att äventyra den starka ställning vi har i dag. Oppositionens” — den borgerliga oppositionens — ekonomiska politik och synen på finanspolitiken från det hållet har ett inslag utav — efter oss syndafloden.” Men så kom då dess värre syndafloden. Statsfinanserna raserades snabbt av den borgerliga regeringen. Långbänken om energipolitiken kostade oss mångdubbelt den besparing som vi diskuterar i dag. Akutmottagningen var öppen. Där satt Nils Åsling leende, och miljarderna bladades ut till den som ville ställa upp i kön. Och så växte underskottet. Man insåg så småningom efter 1979 års val att någonting måste göras. Då ville de borgerliga inte höja skatterna, och de kunde inte öka tillväxten. Alltså måste de dra ner på statens utgifter. Denna nedskärningspolitik har nu fått verka under några år, och vi kan konstatera två saker. För det första: Nedskärningspolitiken har misslyckats i sitt syfte att förbättra ekonomin. Det är patetiskt att höra de borgerliga säga sex år efter sitt tillträde: Nu skall vi sätta i gång med att sanera ekonomin. Ekonomin har ju hela tiden blivit sämre. Gud förbjude att ni får hålla på i sex år till — då har vi väl ingen ekonomi kvar alls. Tillväxten fortsätter att vara dålig, investeringarna minskar katastrofalt, arbetslösheten ökar och är den högsta vi har haft sedan vi fick statistik, budgetunderskottet är, som jag har sagt, det högsta i Europa — det är inget annat land som har 1096 av BNP i budgetunderskott. För det andra: Regeringens utgiftsnedskärningar innebär ett klart fördelningspolitiskt val. Vi har byggt upp den sociala tryggheten och välfärdspolitiken här i landet i första hand för att stödja svagare grupper. När utgifterna skärs ned på dessa områden, drabbar det självfallet i första hand de svagare grupperna. Detta är enkel logik. Det innebär att man i första hand låter bördorna bäras av dem som sämst förmår klara dem. Regeringen förnekar det här förhållandet ihärdigt. Man försöker t.o.m. undanhålla allmänheten material, som utarbetats av regeringens egna experter, material som redovisar att det är barnfamiljerna, pensionärerna och de sjuka som drabbas. Det försöker man gömma undan. Men så småningom går skam på torra land, då dessa promemorior blir offentliga. De egna utredningarna visar således att det i första hand är barnfamiljer, låginkomsttagare och pensionärer som drabbas av nedskärningspolitiken. Därmed ökar ofrånkomligen klyftorna i samhället. Det här är emellertid inte en fråga om statistik eller promemorior. Det är en fråga om hur människor faktiskt har det och hur de upplever en regerings förmåga att uppfylla sina löften. Ta pensionärerna t.ex. Alla partier lovade dem dyrt och heligt — 1976, 1979 — att de skulle få kompensation för prisstegringarna. De borgerliga partierna svek det löftet. Sedan har de ändrat reglerna så att den återstående kompensationen bara kommer en gång om året, och vidare har de kommunala bostadstilläggen försämrats, så att många pensionärer fick ut mindre pengar nu i april. De flesta som har KBT mister 960 kr. om året. Därtill har de fått vidkännas försämringar när det gäller kostnaderna för sjukvård, läkemedel och mycket annat. En vanlig pensionär kan på det här sättet ha gått miste om rätt många tusenlappar per år, som han eller hon känt sig berättigad till. Nu kan man ju säga — och med rätta — att pensionärer är ett förnöjsamt släkte. Och ni har trots allt inte rivit upp den socialdemokratiska regeringens plan för en årlig förbättring av pensionstillskotten. Det har ni inte vågat göra. I stort fungerar ännu den socialdemokratiska välfärdspolitiken för de gamla. För pensionärerna är det heller inte bara, eller kanske ens i första hand, en fråga om pengar. Jag har märkt när jag talar med pensionärerna att det är känslan av orättfärdighet som är bittrast. Många gamla säger ungefär så här: Vi har jobbat ett långt liv och känt oss trygga för vår ålderdom, därför att vi litat på att ett givet ord håller. Nu visar det sig att de borgerliga partierna, så fort de kommer till makten, struntar i sina löften till oss pensionärer. Så får man inte behandla gammalt folk. Nej, säger vi. Det är därför vår ordhållighet gentemot folkpensionärerna inte bara har en materiell innebörd. Den har faktiskt också en moralisk dimension som gäller politikens trovärdighet i en demokrati. Eller ta de arbetslösa. De borgerliga partiernas nedskärningar drabbar i första hand den grupp som inte fått ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden: kvinnorna, ungdomarna, de handikappade. För det första har regeringen sänkt sina ambitioner på arbetsmarknadspolitikens område, därför att man tycker att det kostar för mycket. Vi skulle kunna ha 30 000-40 000 färre arbetslösa här i landet, om regeringen vore beredd till samma insats som för tre år sedan. I stället kan vi i dessa dagar läsa i tidningarna om hur antalet beredskapsarbeten för ungdomar i vissa kommuner halveras. Många unga människor får sina drömmar om framtiden stäckta på det här sättet. De borgerliga partiernas nedskärningar drabbar även direkt dem som drivs ut i arbetslösheten. Kontantersättningen till de arbetslösa har gradvis urholkats. För många grupper kommer ersättningen, om riksdagen följer regeringens förslag senare i dag, inte att uppgå till mer än hälften av den tidigare lönen. Jag kunde ta liknande exempel när det gäller de handikappade och när det gäller barnfamiljerna. Regeringens nedskärningspolitik drabbar de svagare grupperna i samhället. I dag gäller det de sjuka. Riksdagens ledamöter har fått sig tillsänt ett gemensamt uttalande av Landsorganisationen i Sverige, Kommunaltjänstemannakartellen, Privattjänstemannakartellen och TCO:s statstjänstemannasektion. Det är ett unikt uttalande, därför att hela tjänstemannaoch arbetarvärlden har ställt upp, utom de bäst ställda. Jag uppmanar riksdagens ledamöter att läsa det noga. Där säger man: ”Regeringens förslag är en eftergift åt illa underbyggda arbetsgivarkrav och ett öppet ställningstagande mot löntagarna. Utöver de ofta påpekade orättvisor som blir följden av regeringsförslaget ökar också kraftigt risken för en konfrontation på arbetsmarknaden.” Det är en utmärkt sammanfattning av vad det är fråga om. Då säger man från en del borgerligt håll att det spelar ingen roll vad löntagarorganisationerna säger — fackliga organisationer angriper man ju nu vilt för allting. Det är medlemmarna och verkligheten det gäller, sade någon på betryggande kritstrecksrandigt avstånd från vanliga löntagares verklighet. Låt mig då ta några exempel från verkligheten. När debatten om sjukförsäkringen bröt ut råkade jag befinna mig på Arendalsvarvet i Göteborg. Det var kallt och blåsigt. Högt uppe på en byggplattform stod byggnadsarbetare, bl.a. klubbordföranden Sven Öst lund, som jag hoppas kommer till riksdagen i höst, i blåsten och jobbade. De Ändringar i sjuk sade till mig: Om vi blir förkylda med litet feber, måste vi stanna hemma. Annars får vi lunginflammation när vi står här uppe i 20 graders kyla. De som arbetar på kontoret och blir litet förkylda kan gå till jobbet ändå. Men det är vi, och bara vi, sade han, som drabbas av försämringarna. I Dagens Nyheter skrev LKAB:s företagsläkare, Åke Thörn, den 13 februari att ett införande av karensdagar i sjukförsäkringen huvudsakligen drabbar en bestämd socialgrupp eller klass. Åke Thörn beskriver de sjukdomsbilder som drabbar gruvarbetarna. Det är yrkesåkommor som eksem, kronisk luftrörskatarr, problem med nacke, hals, ländryggen, det är olyckor, yrkesskador, klämskador och annat. I många fall rör det sig om problem som kräver just korttidsfrånvaro, problem som inte har sin motsvarighet på kontorsarbetsplatserna. Åke Thörn avslutar sin artikel: ”Jag är helt övertygad om att ett sådant här genuint orättvist förslag inte på något sätt kan bidra till att lösa Sveriges ekonomiska kris. Tvärtom! Det är därför bara att hoppas att det förpassas till papperskorgen där det hör hemma.” I radioprogrammet Jobbet härförleden — men det är väl inte ett program som regeringens ledamöter lyssnar på — skildrades förhållandena i ett slakteri. De som jobbade där berättade att när de blir förkylda är de förbjudna att gå till jobbet. De måste stanna hemma — av rena hälsoskäl alltså. De får ofta dessutom småskavanker i form av skärsår i sitt arbete, som är rätt påfrestande. Då måste de gå hem, det är regeln. Dessa grupper drabbas utomordentligt hårdhänt om man inför karensdagar i sjukförsäkringen. De kan ju inte gå till jobbet ens om de skulle vilja när de är sjuka, för det förbjuder reglerna på arbetsplatsen. Dessa enkla exempel visar med oerhörd tydlighet att det är fråga om en klasslagstiftning som ensidigt drabbar privatanställda arbetare inom industri, handel och byggande.

Om man inte med detta, att kroppsarbetets betydelse för välståndsutvecklingen måste klargöras, avser att det inte har någon betydelse, så att det inte gör någonting om man försämrar för dem som är löneanställda. Löntagarorganisationerna har i sitt uttalande påpekat att sjukfrånvaron har minskat i flera år, vilket i och för sig innebär en automatisk besparing, att förslaget strider mot ILO:s konvention om ersättning vid arbetsskada, att dess beräknade besparingseffekt är starkt överdriven, men att den enskilde kan drabbas av inkomstbortfall på flera tusen kronor per år, utöver de reallöneförsämringar som löntagarna drabbats av under senare år. Detta har Sven Aspling och Doris Håvik klarlagt på ett utomordentligt sätt i dagens debatt. När de borgerliga partierna likväl, trots alla dessa argument, vill hålla fast vid sitt förslag, tyder detta enligt min mening på en reaktionär halsstarrighet och en nästan total okänslighet för vad vanliga arbetare och tjänstemän upplever som viktigt. Man talar om förhållanden i andra länder med ekonomiska svårigheter. Ett sådant land är Holland. I Holland avgick de socialdemokratiska ledamöterna av regeringen härförleden hellre än att godta en försämring av sjukförsäkringens ersättningsnivå. Men jag talade med mina holländska vänner, som sade, att om någon hade vågat aktualisera ett införande av karensdagar i Holland hade det blivit näst intill revolution. Det har inget borgerligt parti vågat där, utan det är såvitt jag vet unikt för de svenska borgerliga partierna att ge sig på arbetarklassen på det sättet. Löntagarorganisationerna påpekar, med all rätt, att ett införande av karensdagar kommer att påtagligt försvåra avtalsrörelsen. Regeringen kräver att löntagarna skall vara återhållsamma i lönekraven. Sedan försöker regeringen genomdriva försämringar i främst arbetarnas sociala trygghet. Därefter vill man med hjälp av arbetsgivarna tvinga andra grupper på arbetsmarknaden att försämra sin trygghet vid sjukdom. Åt detta vågar man ingenting göra just nu utan man står och hejar på arbetsgivarna och utdelar moralkakor till löntagarna. Men två av tre partier vill lagstifta mot rätten att fritt träffa avtal om sjuklön. ”Inget skulle allvarligare rasera förutsättningarna för fredliga förhållanden på arbetsmarknaden än sådana inskränkningar i avtalsfriheten”, säger löntagarnas organisationer samfällt. Men ni talar inte ur skägget. Ett parti blinkar åt sina anhängare och säger: Vi skulle naturligtvis klippa till med en lag och upphäva den fria avtalsrätten — om vi fick, om vi hade chansen, om vi kommer åt. Det andra partiet blinkar åt de andra och säger: Nej, vi rör aldrig den fria avtalsrätten. Vilka heroer! Det är självklart att regeringen genom sin halsstarrighet bäddar för en konfrontation på svensk arbetsmarknad i höstens avtalsrörelse. Så har argumenten för denna klasslagstiftning steg för steg smulats sönder. I sin nöd har då regeringens företrädare försökt ställa samhällsgrupp mot samhällsgrupp. Det kanske mest uppseendeväckande försöket är Fälldins påstående att denna försämring av sjukförsäkringen är nödvändig för att vi skall får råd att bygga ut långvården. Låt mig härom säga: Kostnaden för långvården belastar inte statsbudgeten. Det är en fråga för landstingen, för de kommunala budgetarna. Deras möjligheter att bygga ut långvården på det sätt som är en nödvändig förutsättning för att de gamla skall kunna känna trygghet, beskär regeringen genom att ta pengar från kommunerna, konfiskera deras inkomster. Kommunerna beräknar att de borgerliga regeringarna sedan 1976 tagit 10 000 milj.kr. från landets kommuner och landsting. Den nedskärning som detta medfört har i hög grad drabbat de svagare grupperna i samhället. Vidare har regeringen beslutat att den kommunala expansionstakten skall begränsas till 1 96. Vi har avvisat denna låga expansionstakt, just därför att det i så hög grad skulle drabba en nödvändig utbyggnad av långvården. Herr talman! Uppriktigt sagt: Jag tycker det är lumpet att använda människors behov av vård och omsorg på gamla dagar som argument för en orättfärdig försämring av vanliga arbetares villkor när de blir sjuka. Det är inte vackert. Nu har man i dagens debatt ytterligare ett nödargument. Man frågar: Vad är det socialdemokratiska alternativet? Så målar man ut hemskheter. Vi har ett budgetalternativ som är starkare än ert. Vi täcker in våra löften. Då säger man att alternativet till detta är att höja momsen. Så säger den ena centerpartisten efter den andra — ja, det är visst bara två. Men de har i alla fall talat om vilka hemskheter som drabbar medborgarna. Det är samma centerpartister som, när ni höjde momsen för två år sedan, sade att det inte skulle leda till någonting. Det var lätt som ett fjun att bära. Visst har vi varit beredda att låta bli den momssänkning som vi genomförde i höstas, för att på ett ansvarsfullt sätt finansiera de sociala reformer som nu skall rivas upp. Det gäller värdesäkring, arbetslöshetsförsäkring, barnomsorg och sjukförsäkring —det är mycket. Momshöjningen ger ju betydligt mer pengar än vad ni får in på att försämra sjukförsäkringen. Jag skulle vilja uttrycka det så här, eftersom ni har tagit upp denna debatt: Vi behöver alls icke höja momsen för att finansiera den sjukförsäkring som vi villha. Vi har pekat på många andra ting. Vi har pekat på att ni för 1981 ger ut ett större belopp — 2 miljarder eller vad det är — i subventioner till kapitalägare via aktiesparfonder som det kallas. Genom en fullkomligt orimlig skattesubvention av aktiesparande gör ni av med miljarder i statsinkomster. Det kan man ta till. Se bara på vad som har skett de senaste åren på ert eget lilla revir. Joachim Colling talade om att det var bönder som klämde åt arbetare. Men jordägare och skogsägare klämmer inte åt sig själva. Ni sänkte skogsbeskattningen— jag tror det var i fjol — med 700 miljoner. Då var det inte tal om budgetunderskott. Ni har infört alla möjliga bidrag på skogsområdet. Ni sänkte skogsvårdsavgiften med 1 90 från 65 26. Då var det inte tal om budgetunderskott. Ni har betalat ut 4000 miljoner till Skogsägareföreningens bankrutterade företag. Ni har genomfört kraftiga sänkningar av förmögenhetsskatten just för jordbrukare. Vi hade ett fall i våras. Lantbrukarnas riksförbund hade talat om för skogsägarna att överlåtelse av bl.a. skogsfastigheter skulle ske till pris som vida understeg marknadsvärdet. När det gick upp för LRF att gällande lagstiftning inte hade det innehåll som förbundet trodde och att skogsägarna alltså inte var berättigade till de skatteförmåner som man hade tänkt, började man idogt bearbeta statsmakterna. Man gick först upp till budgetdepartementet, som till sin heder sade nej. Då gick man till utskottet, och där fick man gehör. Efter snabbehandling upphöjde den borgerliga riksdagsmajoriteten LRF:s felaktiga råd till lag. Det betydde skattesänkning för skogsägare med hundratusentals kronor. Det är många sjuka som med sina tusenlappar i minskade förmåner får betala dessa hundratusentals kronor till en liten grupp skogsägare. Men om vi bara håller oss till ert eget revir kan vi finna, att ni under de allra senare åren har tillfört era egna grupper förmåner som sammanlagt uppgår till betydligt mer än vad dens.k. besparingen i sjukförsäkringen ger. Och det är moraliskt viktigt att jag säger den sanningen. Vi har nämligen vid flera tillfällen i dag Fört att man säger: Vi skall alla bära bördorna. Det är inte så. Här har man tillfört den egna gruppen och andra närstående grupper rader av privilegier och förmåner. Och bördorna vill man i dag ensidigt lägga på en grupp — arbetare inom handel, byggnad och industri. Så var det med den likvärdigheten när det gäller att bära bördorna. Mot denna bakgrund är det viktigt för oss socialdemokrater att uppmana riksdagens ledamöter: Avstå från att genomföra detta djupt orättfärdiga förslag! Avslå regeringens proposition! Vi säger vidare: Om förslaget likväl genomförs, kommer en av de första uppgifterna för en socialdemokratisk regering efter höstens val att bli att avskaffa dessa karensdagar och återställa en rättvis sjukförsäkring. Herr talman! Vad vi i dag bevittnar är en trist final på en utveckling som inleddes med den borgerliga löftespolitiken 1976 och med de oförenliga budskapen från tre splittrade borgerliga partier, som bara förenades i sitt avståndstagande från socialdemokratin. Det var en alltför bräcklig pinne för att kunna ge landet en handlingskraftig regering. Nu är löftespolitikens glada dagar sedan länge förbi. Nu har man inlett en social nedrustning. Jag förklarade vid inledningen av detta skede, i augusti 1980, att Karin Söder blir den första socialministern i Sverige som kommer att signera en begynnande social nedrustning. Så blev det också. Vi kan visa hur de borgerliga nedskärningarna slår hårt mot de utsatta grupperna i samhället, just de grupper som behöver ett aktivt stöd av samhället? Så är den statliga politiken. Genom konfiskeringen av kommunernas inkomster — det är viktigt att säga detta — tvingar regeringen dem att gå samma väg. Så här säger chefen för Malmös socialförvaltning, Bengt Hedlén, om socialpolitiken: ”Värst drabbar denna osolidariska politik de människor som lever på marginalen. Man kan naturligtvis säga att om man ökar sjukvårdskostnaderna lite grann, så är det en marginell höjning. Samma sak med de höjda medicinkostnaderna och de ökade kostnaderna för läkarbesök, liksom de minskade kommunala bostadstilläggen. Men läggs alla dessa marginella kostnadsökningar samman — då blir det pengar och det svider i skinnet på många.” Konsekvenserna, herr talman, är en dramatisk ökning av socialhjälpskostnaderna i många kommuner. Ändå har regeringen panna att påstå att dess politik just stödjer de svaga i samhället. När vi kritiserar denna politik handlar det inte bara om de pengar dessa grupper förlorar; det handlar om det orättfärdiga i en politik som leder till ökade klyftor, som ökar de sociala spänningarna och motsättningarna. Så kan inte våra ekonomiska problem lösas. Det går inte att få ett brett folkligt stöd för en krispolitik om människorna känner att de inte kan lita på landets regering — särskilt inte de grupper som behöver samhällets stöd. Människor kan inte känna ett förtroende för en regering som skär ner stödet till dessa grupper, samtidigt som den på det mest ohöljda sätt gynnar vissa av dem För att åter citera Bengt Hedlén: ”Jag vet inte riktigt vad som håller på att hända i vårt samhälle. Vi har ju under många år byggt upp ett samhälle präglat av solidaritet med de utsatta, de sjuka och svaga grupperna. Nu verkar det som om alla dessa värderingar förkastats. Jag upplever dessa inbesparingar som orättvisa, ja näst intill orättfärdiga. Det tog lång tid att bygga upp det sociala trygghetssystemet. Men det går väldigt snabbt att rasera det”, säger Bengt Hedlén. De borgerliga partierna är i färd med att förstöra den sociala tryggheten i Sverige. Det blir allt tydligare att de har för avsikt — om de får chansen — att fortsätta på denna nedrustningens väg. För dagen är det viktigt att säga detta: En regering som bedriver en politik som ter sig socialt utmanande för stora grupper i vårt land och som samtidigt allvarligt försvårar en redan besvärlig avtalsrörelse, den visar inte det handlag som behövs för att regera landet. Den saknar förmåga att bedriva en politik i hela folkets intresse.

Herr talman! Jag vill säga det rakt ut: Det är ganska upprörande, när Olof Palme startar sitt anförande med ett klart nedvärderande omdöme om dagens bönder. Dess bättre är Olof Palme ganska ensam om sådana utfall mot en yrkesgrupp i vårt land. Men det är ändå värt att konstatera att Olof Palme valde att starta sitt anförande på detta sätt. Han återkom avslutningsvis till samma yrkesgrupp. Jag vill göra några korta kommentarer till Olof Palmes anförande. Han beskrev budgetunderskottets utveckling sedan socialdemokraterna lämnade regeringsmakten. Med facit i hand kan vi dock konstatera att socialdemokratins förslag inte under något år skulle ha lett till lägre budgetunderskott än dem som de borgerliga regeringarna har presenterat. Ständigt har attackerna varit att regeringen har gjort för litet på område efter område. Olof Palme citerade ur ett tal som Gunnar Sträng hade hållit. Den avgörande passusen där var att man varnade för att låna pengar till att sänka skatterna. Till detta vill jag bara foga den kommentaren att den anmärkningen inte gäller de nuvarande regeringspartierna. Det känner Olof Palme också till. Olof Palme framförde beskyllningen att vi hade drivit energipolitiken i långbänk. Jag vill då påstå att det krävdes en olycka i Harrisburg, innan socialdemokratin fick förmåga att resa sig från sin långbänk. Olof Palme kritiserade Nils Åsling för att denne suttit i akutmottagningar och formligen strött ut pengar. Hurudan är då verkligheten? Jo, praktiskt taget i varje sådant fall, där ett företag i kris besökt Olof Palme, har socialdemokraterna sedan stått här i kammaren och klandrat Nils Åsling för att han inte varit tillräckligt frikostig. Får jag påminna om socialdemokraternas motionsyrkanden beträffande takten i omstruktureringen av varven. Inte märkte vi i de fallen någonting av socialdemokraternas krav på återhållsamhet i penningflödet från regeringen. Olof Palme beskyllde regeringen för att ha försett skogsbönderna med en massa pengar genom bidrag till skogsägarorganisationernas industrier. Sanningen är ju den att de pengar som skogsbönderna satsat i dessa företag var i den absoluta riskzonen. Satsningarna gällde industrienheterna. Återigen, Olof Palme: Ni har i denna kammare yrkat att regeringen skulle göra mer för att hålla liv i dessa industrienheter. Det senaste exemplet är Hörnefors. Bättre underbyggda än så är inte de påståenden som Olof Palme strör omkring sig i denna debatt, beskyllningar om arbetslöshet och otillräckliga satsningar från regeringens sida. Ögonblicket efter det att Olof Palme hade kritiserat regeringen för att underskottet i statsbudgeten var för stort hävdade han i talarstolen att man med så och så mycket pengar hade kunnat rädda ytterligare 30 000-40 000 jobb. Sanningen i detta avseende, Olof Palme, är att de regeringar som jag har lett har satsat mer än någon tidigare regering har gjort just i kampen mot arbetslösheten. Det har också lett till att vi kan redovisa bättre resultat i denna kamp än praktiskt taget alla andra länder — också länder som är socialdemokratiskt styrda. Vi kan med facit i hand visa att socialdemokraterna 1971/72, när de hade det avgörande ansvaret i politisk mening för sysselsättningen och den internationella situationen var mycket bättre än i dag, redovisade lika hög arbetslöshet som vi har haft under denna vinter. Det är ett faktum som man inte kommer ifrån. Allt detta står ju i facit. Studera, Olof Palme, statistiken beträffande socialhjälpens utveckling i kommunerna. I debatten i måndags konstaterade jag att socialhjälpen ökar i tider av påfrestningar. Om nu Olof Palme studerar statistiken, skall han finna att socialhjälpen ökade dramatiskt 1971/72. Herr talman! Det är ganska fantastiskt när en politiker som Olof Palme kan stå här och anklaga regeringen för att medvetet bedriva en social nedrustning. Själva påståendet är befängt. Jag är beredd att säga att det, av flera skäl, helt enkelt är omöjligt. Låt mig peka på några sådana skäl. Det sociala trygghetssystem som vi har i Sverige har i allt väsentligt byggts upp på den grunden att det omfattar alla. Systemet går tvärs igenom alla yrkeskategorier, på samma sätt som den allmänna rösträtten. Att då göra gällande att något eller några partier skulle ha som mål att rasera trygghetssystemet är alltså orimligt, i synnerhet som detta sociala välfärdssystem har byggts upp under så stor politisk enighet. Påståendet är vidare omöjligt mot bakgrund av en rad fakta. Vi har facit i hand, Olof Palme, när det gäller regeringens insatser från 1976 vad avser de mest utsatta grupperna i samhället. Vi kan konstatera att pensionärerna under de år det gäller har fått kraftigare standardförbättringar än andra grupper i samhället. De sämst ställda pensionärerna har ostridigt fått sin reala köpkraft förstärkt med 18 26 under dessa år. Vi kan konstatera hur stödet till barnfamiljerna över hela fältet har ökat med 133 96 sedan 1976, långt över inflationen. Vi kan vidare konstatera att stödet till de handikap pade har fått ett ännu kraftigare påslag, 166 76 under samma tid. Det här är inte skryt, Olof Palme. Det är ett konstaterande av fakta. Det är här fråga om uttryck för en fördelningspolitik, en medveten satsning på att de mest utsatta grupperna i samhället, i tider när vi samtidigt tvingas strama åt på andra områden, skall få dessa tillskott. Det är det som har skett, och det är det som sker. Det är fråga om en fördelning som ger mer av ett knappt utrymme till dem som har det sämst ställt. Till de åtgärder som jag nyss redovisade kan jag lägga den kommunala skatteutjämningen, som har nära nog fyrfaldigats. Det har varit av avgörande betydelse för många människors ekonomi och för deras möjligheter till en god social omvårdnad genom kommunernas och landstingens försorg. Dessa fakta är socialdemokraterna inte intresserade av. De försöker utså missnöje i enstaka frågor, utan att ta hänsyn till helhetsperspektivet. Nej, Olof Palme! Ni socialdemokrater sysslar med ett slags kurragömmalek med verkligheten. Ni kommer inte ifrån att den svenska ekonomin liksom ekonomierna runt om i världen drabbats av hög inflation och låg tillväxt. Detta är ett internationellt fenomen. Ni kommer inte ifrån obalansproblemen i den svenska ekonomin — underskotten i bytesbalansen och i budgeten. Ni kommer inte ifrån att den totala konsumtionen i vårt land har varit högre än vad produktionen har givit utrymme för. Inte heller kommer ni ifrån att de offentliga utgifterna har stigit på ett sätt som gör att de har lagt beslag på hela tillväxten i vår ekonomi. Men när det passar era partitaktiska intressen låtsas ni som om denna verklighet inte funnes. Då genomför ni sakligt sett ogrundade kampanjer på temat social nedrustning. Då motsätter ni er omfördelningar som har till syfte just att slå vakt om de sämst ställda. Detta, ärade kammarledamöter, är en verklighet när det gäller regeringens arbete som kan dokumenteras med fakta. Det är också en verklighet som visar hur ansvarslöst oppositionen uppträder.

Herr talman! Det är förvisso en jämmerlig föreställning riksdagen och svenska folket får bevittna i dag. Som trädda på snören går den ena socialdemokraten efter den andra upp och säger att vi vill inte ha någon självrisk i sjukförsäkringssystemet, dvs. inga karensdagar. Det intryck man försöker skapa är att regeringen försämrar sjukförsäkringen för att vi tycker att det är roligt mer eller mindre, för att det skulle vara någon sorts led i en medveten allmän social nedrustning, eller för att vi kanske rent av tycker om att vara elaka mot människorna. Inte med ett ord berör man den egentliga anledningen — att vi måste hejda den offentliga utgiftsexpansionen, om inte hela vår ekonomi skall gå över styr, och att alternativet till att spara på sjukförsäkringen och annat är att vi fortsätter att låna. Attackerna mot regeringens försök att få ned budgetunderskottet är i andra debatter lika hårda. Olof Palme brukar dra till med att var tredje lärare och var fjärde officer betalas med lånade pengar, varannan pensionskrona är lånad m.m. Med samma bildspråk skulle Olof Palme kunna säga att vi måste låna vartenda öre som behövs för att ha ett sjukförsäkringssystem helt utan självrisk. Men det passar sig inte att säga det i dag. Då skulle Olof Palme ofrivilligt bidra till att sätta in debatten om karensdagarna i sitt rätta sammanhang. Debatten skulle inte vara så tacksam längre. Ett och annat demonstrationståg på Sergels torg skulle komma att sakna Olof Palmes trogna stöd. Verkligheten skulle uppenbara sig på ett sätt som skulle omöjliggöra den socialdemokratiska politik som nu bara tycks vara konsekvent i ett enda avseende — man måste till varje pris se till att varje opinion kan strykas medhårs. Olof Palme sade i sitt anförande nyss att det fanns en tid då bondeförbundet slog vakt om de inkomstsvaga i Sverige, och då folkpartiet talade om behovet av social omvårdnad. Jag kan försäkra Olof Palme att det fortsätter vi att göra. Men på den tiden var socialdemokraterna också på det klara med att social omsorg och välfärd krävde en stabil ekonomi. Då var socialdemokraterna på det klara med att man för att kunna genomföra den uppgiften av och till också måste vara beredd att ta en dust med en och annan opinion genom att vidta impopulära åtgärder. På den tiden hade inte socialdemokratin begränsat sin uppgift till att vara en passiv släpvagn efter alla slags opportunistiska kravmaskiner. Socialdemokraterna införde efter ganska lång betänketid, med hänsyn till de ekonomiska villkoren, ett sjukförsäkringssystem med tre karensdagar för LO-grupperna. Tjänstemännen kompenserade sig genom avtalade sjuklöner. Nu blir det två karensdagar, lika för alla, och andra förbättringar som gör försäkringen mera rättvis. Det kallar nu Olof Palme för att införa en klasslag. Var det inte så att man frös och fick lugninflammation på Arendalsvarvet också på 1950 och 1960-talen? Hur kan socialdemokraterna vara så upprörda när man nu inför ett system där karensdagarna är lika för alla? Nu kommer ersättningen totalt sett att sänkas. Därigenom blir statens kostnad ca 1,4 miljarder lägre. Det är denna besparing, Olof Palme, som är motivet för den förändring i sjukförsäkringssystemet som vi nu föreslår. Hade vi inte levt i efterdyningarna av två oljeprischocker, hade vi inte behövt ge oss på vare sig sjukförsäkringen eller några andra sociala reformer. Men nu gör vi det, och då kan vi inte bara sitta med armarna i kors — hur bekvämt det än vore — eller vifta med dem inför alla slags tacksamma åhörarskaror som i och för sig inte gillar att få förmåner försämrade, utan vi måste göra någonting. Vi måste göra någonting för att inte bara låta nationen rulla vidare mot konkursens brant, mot ökad arbetslöshet, högre inflation och till sist den ofrånkomliga sociala nedrustningen som inte är på väg nu, men som då förmodligen skulle bli ofrånkomlig. Uppenbarligen är det ändå den politiken som socialdemokraterna rekommenderar oss att föra — sitta-med-armarna-i-kors-politiken. I botten lägger man regeringens utgiftsprogram, och ovanpå det staplar man egna konsumtionsoch transfereringsutgifter på långt över 10 miljarder kronor. Ovanpå det redan stora budgetunderskottet lägger man sedan investerings Den här ekvationen går helt enkelt inte ihop. Man kan inte först påstå att Onsdagen den redan regeringens budgetunderskott är för stort och sedan ovanpå det stapla 26 maj 1982 både ökade konsumtionsutgifter och ökade investeringsutgifter. Oljechockerna gjorde Sverige fattigare som nation. För att betala den ökade oljenotan måste vi exportera mer. Vi måste också investera mer. Detta innebär att praktiskt taget hela det utrymme som finns för produktionsökning under de närmaste åren måste reserveras för ökad export och ökade investeringar. Enligt långtidsutredningens beräkningar behöver vi — om vi genom en framgångsrik ekonomisk politik kan nå en tillväxt på i genomsnitt 2,5 26 per år — använda ungefär fyra femtedelar av tillväxten för dessa ändamål. Det mycket begränsade konsumtionsutrymme som finns i ekonomin kan tas i anspråk antingen via de offentliga budgetarna eller också genom människornas hoptjänade inkomster efter skatt. Den som vill ha högre offentliga utgifter måste också i ärlighetens och den moralitets namn som Olof Palme så gärna talar om också redovisa hur reallöneutrymmet därmed krymper. Utan besparingsprogrammet skulle de offentliga utgifterna för nästa budgetår vara ca 18,5 miljarder högre än de nu kommer att bli. För att ge plats åt dessa ökade utgifter hade lönerna efter skatt behövt vara i motsvarande grad mindre. 18,5 miljarder motsvarar ungefär 10 26 av lönerna efter skatt. De ökade offentliga utgifterna hade dragit med sig ett större budgetunderskott eller väsentligt högre skatter. Högre budgetunderskott medför också att statens upplåningsbehov ökar. När efterfrågan på kreditmarknaden därmed stiger pressas räntorna upp. Då blir det dyrare att investera, och tillväxten i ekonomin blir lägre. Vi kan naturligtvis gå en annan väg också; finansiera budgetunderskottet genom att trycka sedlar och genom att låna mer utomlands. Då får vi högre likviditet i ekonomin, som leder till inflation och valutautflöde. För att motverka detta blir riksbanken tvungen att föra en hårdare kreditpolitik, vilket i klartext betyder att räntan måste höjas ytterligare. Dessutom medför den högre inflationstakten att konkurrenskraften urholkas, vilket leder till lägre export, större underskott i bytesbalansen och färre jobb, Olof Palme. Detta dilemma kan man inte komma ifrån genom vad Hans Gustafsson kallade en ”plan för rättvisa skattehöjningar”. Ökade skatter är ju bara ett annat uttryck för att reallönerna sänks. Ett ökat skattetryck försvårar avtalsförhandlingarna och leder via kompensationskrav till att löner och priser stiger. Ökade skatter medför också sämre konkurrenskraft, med negativa följder för tillväxt, välfärd och sysselsättning. Dessutom medför skattetrycket att den svarta sektorn ges ny näring. Under hela 1970-talet växte de offentliga utgifterna 6 76 i volym räknat varje år. De tog därmed i anspråk hela tillväxten i ekonomin och mer därtill. Reallönerna kunde bevaras endast genom att vi skuldsatte oss. Självfallet kunde den utvecklingen inte tillåtas fortsätta. Men om man skingrar dimridåerna kring allt det sociala patos som Olof Palme presterar och som 75 borde vara värt ett bättre ämne är det exakt detta socialdemokraterna vill att vi skall göra. Vi vet nu till sist, herr talman, efter denna debatt och andra långa debatter, att socialdemokraterna vill spara varken på sjukförsäkringen eller på några andra offentliga utgifter av någon storleksordning. Vi vet också att socialdemokraterna i grunden inser de ekonomiska problem som jag har talat om nu och många gånger tidigare. De finns f.ö. utförligt beskrivna i socialdemokraternas eget krisprogram. Nu skulle vi också, innan den här debatten tar slut, vilja veta vad man ifrån socialdemokratins sida tänker göra åt problemen -— i stället för att bara gå omkring och hösta in applåder från dem som känner sig drabbade. Är det skattehöjningar ni vill ha — de skattehöjningar som ni själva avråder ifrån med sådan argumentativ kraft i ert eget ekonomiska krisprogram -— eller är det kraftigt sänkta reallöner som är ert recept? Det är bara att välja — något ytterligare alternativ finns inte.

Herr talman! Vi har nu varit i tillfälle att se regeringsledningen i helfigur. Thorbjörn Fälldin lyckades tala i tio minuter utan att över huvud taget nämna orden sjukförsäkring eller karensdagar. Han talade om annat. Ola Ullsten var en levande illustration till att de sociala frågorna nu inte längre står särskilt högt på folkpartiets lista. Till det mer uppseendeväckande hörde att Thorbjörn Fälldin sade att jag uttalat mig nedvärderande om landets bönder. Jag tycker att bönderna är väldigt duktiga. De är väldigt duktiga när det gäller att producera livsmedelsprodukter. De är väldigt duktiga på att klämma av statsmakterna olika bidrag, lättnader och sådant. En sak som möjligen kan ha verkat nedvärderande kan ha varit att jag citerade en centerpartist, som sade att man inte bara får tänka på bönderna. Det andra är att jag möjligen uttalat mig nedvärderande om de delvis tjänstlediga bönder som befolkar landets regering. Men det tycker jag var ett fullt rättvist omdöme. De kanske skulle göra en större insats för BNP inom sitt normala verksamhetsområde än inom det de har f. n. Nej, det här är bara dåligt samvete. Vi står kvar på den gamla linjen, att den jordbrukande befolkningen skall ha hyggliga villkor. Men ni inför en klasslagstiftning riktad mot svenska arbetare, och då måste ni ta till sådana här överord. Ni talar om budgetunderskottet. Men minns, att på socialdemokratins tid var det ordning och reda i statens finanser! När vi lämnade regeringsmakten var det utomordentligt god balans i statens budget — så god att ni sade att den var för god och satte i gång med alla era löften. Det är ni som har förstört statsfinanserna, och vi talade i förhand om att ni skulle göra det. Och vi talade om, att när ni hade gjort det skulle ni börja den sociala nedrustningen. Dit har ni nu hunnit. När ni skall försvara ert handlande väljer ni två metoder. Den ena är att blåneka och säga som Thorbjörn Fälldin: Det är omöjligt att genomföra en social nedrustning för välfärdspolitiken gäller alla. Men ni genomför nu en åtgärd som bara gäller privatanställda arbetare. Ni visar då att en social nedrustning dess värre är möjlig. Alla de siffror som Thorbjörn Fälldin redovisar är huvudsakligen bara inflationspengar. Ni har dessutom haft så hög inflation att penningvärdeförsämringen har lett till att de sociala utgifterna har ökat. Fyrdubbelt har statens pengar till kommunerna ökat — 10 miljarder. Där är 6 miljarder rena inflationspengar. Dessutom har ni tagit av kommunerna 10 miljarder kronor, inkl. det ni gör i år. Det är alltså en ren förlust för kommunerna sammantaget. Det är ungefär detsamma för de handikappade och andra. Den andra metoden är att säga: Ni går emot allting, ni vill bara inhösta applåder. Jag tackar. Därmed har ni talat om att svenska folket djupt ogillar den här nedrustningen och att vi står på folkets sida. Det är ju meningen i en demokrati. Men sedan gör man en dygd av nödvändigheten. Man måste kunna ta en dust med opinionerna, säger Ola Ullsten. Javisst. Så tar ni då en dust med de fackliga organisationerna, med arbetarna och även med tjänstemannaorganisationerna. Sedan hoppas ni på att få applåder från moderaterna och arbetsgivarna. Men tar ni någon dust med aktieägarna och med de stora skogsägarna? Alls icke. Där skrapar ni med foten, där delar ni ut de stora subventionerna, de stora bidragen. Vad är moralen i detta? Jo, att Karl Marx hade rätt den gång han sade att intresset ljuger inte. Politik måste byggas på en intresseförankring hos medborgargrupper, och den måste byggas på värderingar om vad som är rätt och riktigt. Vi socialdemokrater är stolta över att vi har vår intresseförankring bland de breda grupperna av vanliga arbetare och tjänstemän i Sverige. Vidare är vi stolta över att vi företräder en ideologi som sätter solidariteten och gemenskapen i centrum. Därför röstar vi mot detta mycket orättfärdiga förslag.

Herr talman! Jag förstår att Olof Palme känner ett behov av att krypa bakom någon annan, efter det han gjorde sig skyldig till mot Sveriges bönder i början av sitt anförande tidigare. Regeringens förslag om införande av självrisk i sjukförsäkringen är som Karin Söder tidigare har redovisat en del av regeringens totala ekonomiska politik. Det är ett nödvändigt inslag i den begränsning av de offentliga utgifternas ökning som vi har tvingats till under 1970-talet. Förslaget syftar till att återställa balansen i samhällsekonomin, och det syftar också till att vi skall få andra resurser i vår ekonomi än resurser bara för konsumtion. Då är det en huvuduppgift att få en rimligare utveckling av de offentliga utgifterna. Det är bara på det sättet som vi långsiktigt kan garantera fortsatta nödvändiga satsningar på de mest utsatta grupperna, på de människor som i framtiden och i växande omfattning kommer att vara i behov av samhällets vård och omsorg. Jag hör inte till dem som har ägnat detta med fusket i sjukförsäkringen särskilt stort intresse. Det är nästan en självklarhet att det här måste förekomma fusk, liksom det gör i praktiskt taget alla försäkringssystem som vi har. Men det är inte av den omfattningen att det har funnits anledning att göra några ingripanden från regeringens och riksdagens sida.

Det gäller om vi blir långvarigt sjuka och på ålderns dagar. Det är fråga om att ha tillgängliga resurser för alla pensionsåtaganden när antalet pensionärer ökar. Det är också fråga om att ha tillgängliga resurser för den vård och omsorg som människor behöver när de är långtidssjuka, inom åldringsvården OSV. De pengar som nu frigörs i sjukförsäkringen flyttas över till budgeten. Statens budget får en förstärkning. Är det då så svårt att förstå, Olof Palme, att genom att vi förstärker statens finanser, ökar statens möjligheter att leva med de åtaganden som vii dag har i förhållande till kommuner och landsting? Det är ändå ett belopp i storleksordningen 45 miljarder svenska kronor som varje år förs över från staten till kommuner och landsting. Varför är det så svårt att förstå? Det är ju närmast en självklarhet att om vi inte kan slå vakt om statens kraft och förmåga till sådana här åtaganden, rasar detta viktiga system ihop. Det är ytterst detta som det är fråga om. Det är denna omfördelning som är avgörande. Då är nästa fråga: Drabbar denna omfördelning alla lika? Ja, det gör den. Vad det än står i avtalen, bortfaller ersättningen från sjukförsäkringen för dessa två dagar. Om de som i dag har avtal med sjuklön eller vilken teknisk konstruktion det nu är fråga om i fortsättningen skall ha samma ersättning för dessa två dagar som de nu har, måste de förhandla sig till detta av arbetsgivaren — alla avtal löper ju ut vid årsskiftet. Sjukförsäkringen behandlar alla i det svenska samhället alldeles lika. Det kan ni inte förneka — det är så. Det som överraskade mig alldeles omåttligt — eftersom jag trodde mig känna den socialdemokratiska inställningen i sådana här frågor — var att de båda socialdemokratiska ordförandena i Kommunresp. Landstingsförbundet omedelbart gick ut och sade: Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag, skall vi naturligtvis se till att våra anställda får samma sjukförmåner som de i dag har. Detta säger två socialdemokrater som en självklarhet, utan att ha förvissat sig om huruvida de andra arbetsgivarna på marknaden är beredda att i en förhandling ge — för att nu använda det uttrycket — blåblusens folk samma förmåner. Sedan beskyller socialdemokratin regeringen för att införa en klasslagstiftning, när sjukförsäkringen behandlar alla lika. Klasskillnaden, mina vänner, uppkommer om man från den socialdemokratiska sidan inför att arbetsgivare inom kommuner och landsting betalar det som faller bort från sjukförsäkringen utan att vara förvissade om att LO-grupperna inom industrin får motsvarande förmån. Det är då, men först då, som vi får klasskillnaden.

Till detta är att lägga att det blir en extra påfrestning, utöver karensdagarna, för dem som har höga inkomster. Jag hörde någon negligera detta under hänvisning till marginalskatten, och det var ju ett märkligt resonemang. Dessutom har vi högriskskyddet, de tio karensdagarna under en tolvmånadersperiod, 20 dagarsregeln och fridagsregeln. Ingemar Lindberg, chef för den nya näringspolitiska avdelningen i LO, säger — Olof Palme var också inne på det —- i Vimmerby Tidning den 12 mars 1982: Ingen skillnad har kunnat noteras mellan tjänstemän och arbetare när det gäller korttidsfrånvaro. Däremot har arbetarna tre gånger så mycket långtidsfrånvaro som tjänstemännen. Ja, Olof Palme, där finns sambandet med kroppsarbetarna, som jag i alla tider har talat för och som jag känner för — måhända därför att jag ända till dess att jag blev, som Olof Palme kallar det, tjänstledig har haft att försörja mig på kroppsarbete. Jag känner alltså mycket väl till villkoren. Det finns ingen skillnad i korttidsfrånvaron, men det finns en skillnad i medellång och lång sjukfrånvaro. Det är ännu ett skäl för att ha en självrisk i botten, för att öka kraften och styrkan i att kunna ge denna ersättning och denna vård till dem som har de tunga arbetena och de miljömässigt svåra arbetena och som därför riskerar att få långa sjukperioder. Nog är väl det ett grepp på ämnet som borde tilltala socialdemokraterna. Om man måste vidta besparingar och göra omkonstruktioner, skall man se till att göra det så att de som är i störst behov av samhällets insatser skall garanteras dessa. Varför försöker ni driva myten om att karensdagarna är olika behandling från samhällets sida, när de inte är det? Varför försöker ni driva myten om att vissa yrkeskategorier har högre korttidsfrånvaro, när den undersökning som står till förfogande visar att det inte finns sådana stora avvikelser? De stora avvikelserna finns när det gäller långtidssjukfallen. Vi ökar bevisligen kraften och förmågan att klara de fallen genom denna förändring i sjukförsäkringen. Detta är, Olof Palme, solidaritet i ordets bästa mening.

Herr talman! Det var en sakuppgift som undslapp Olof Palme i hastigheten och som måste ha varit en del av underlaget för hans argumentation. ”Det har blivit sämre för alla”, sade han och nämnde också de handikappade. Inte för att det är detta som debatten väsentligen handlar om, men för dem som lyssnar och vill ha utrett hur det förhåller sig kan det vara värt att påpeka att insatserna för de handikappade till 1976/77 uppgick till ca 6 miljarder. I år uppgår de till närmare 15 miljarder. Detta är inte bara en höjning i nominella tal utan också en höjning i reella tal. Detta är en liten del av sanningen bakom socialdemokratins påståenden om den sociala nedrustningen. På socialdemokratins tid var det ordning och reda i ekonomin, sade Olof Palme och log nöjt och självbelåtet ut mot kammaren och den svenska nationen. Låt gå för det, Olof Palme.

Låt oss säga att det i en viss mening har blivit sämre i Sverige — jag skall gå med på det. Men då tycker jag att Olof Palme skall medge att det också har blivit sämre i de nordiska länderna i övrigt, att det har blivit sämre i Europa, att det har blivit sämre i USA. Han bör medge att det har blivit sämre i hela världen, inte minst i den fattiga delen av världen, där man aldrig har hört talas om karensdagar, eftersom man aldrig har hört talas om någon sjukförsäkring. Men Olof Palme försöker skapa ett intryck av att bara vi fått ha kvar regeringen Palme, då skulle det ha varit bättre i Sverige, men sämre i resten av världen på grund av klantiga regeringar med olika politiska schatteringar. Viss demagogi är så uppenbar, att man för sin egen skull bör undvika den. Vad det handlar om är naturligtvis att Sverige har varit utsatt för förändringar i världsekonomin, att vi nu håller på att anpassa oss till dessa förändringar och att detta bl.a. kräver en återhållsamhet i konsumtionen för att vi skall kunna få utrymme för investeringar och inte minst för en ökad export. Olof Palme menar att det faktum att han får applåder ute på stormötena men inte vi betyder att det är han som för en politik i hela folkets intresse och att vi medvetet för en politik emot hela folkets intresse. Jag tycker att också det är ett ganska enkelt grepp. Jag vet inte av vilken anledning människor som blir tillfrågade om de vill ha sämre sjukförsäkringsförmåner skulle svara någonting annat än nej. Ingen vill väl ha sämre förmåner av något slag — sämre löner, pensioner eller försäkringar. Men om man upplystes om de ekonomiska sammanhangen, om att det finns ett samband mellan vad man får ut i form av försäkringar och hur mycket man måste betala, så kanske svaret skulle bli mer nyanserat. Det är här jag menar att socialdemokratin sviker sitt ansvar. Man talar bara om halva sanningen. Man talar bara om att regeringen skall försämra i sjukförsäkringen, men man bryr sig inte ett dugg om vad anledningen till att man gör det egentligen är. Vidare säger Olof Palme att vi minsann är karska när det gäller att ta en dust med folket, men att vi aldrig skulle våga att ta en dust med företagen och bönderna. Jodå, Olof Palme, vi har tvingats att ta duster med alla. Men det finns anledning att påminna sig vissa elementära saker: När vi försöker stimulera näringslivets investeringar, så är det i syfte att skapa flera arbetstillfällen. Det är på så sätt de kan skapas. Kan vi lyckas med den uppgiften, kan vi också fortsätta att bygga ut den offentliga sektorn. Det är alltså inte för disponenternas blå ögons skull som vi för en politik till förmån Nr 156 för investeringar och ett förbättrat konkurrensläge som kan medge större export. Det är för de svenska medborgarnas skull som vi måste föra den politiken. Vår politik har en moralisk dimension, sade den fortsatt nöjde Olof Palme om den politik som socialdemokratin bedriver. Låt mig säga att det tyvärr är just den dimensionen som er politik f. n. saknar. Ni känner till bakgrunden till Sveriges ekonomiska problem, att de väsentligen beror på de båda oljechockerna. Vi hade en i början av 1970-talet och en 1978-1979, då kurvorna faktiskt var på väg uppåt men bröts på grund av denna nya oljechock, som egentligen var svårare än den första. I början av 1970-talet svarade oljeimporten för 8,5 90 av vår export. F. n. svarar den för 20 90 av vår export. Man måste vara ganska lättsinnig i sitt nationalekonomiska tänkande för att helt bortse från detta i sin politiska och ekonomiska förkunnelse. Ni vet också att när det har blivit så här, att så mycket måste användas för att betala oljan, blir det mindre över för annat. Ni vet att om vi inte möter detta problem genom att hålla nere även den offentliga utgiftsexpansionen, måste vi hålla igen på reallönerna i stället. Ni vet också — ni har själva utförligt beskrivit det — att det inte går att smita förbi det här problemet genom att höja skatterna. Ni vet att en 10 å 15-procentig momshöjning, som i så fall skulle ha varit nödvändig, skulle ha lett till en politik som hade varit förödande just ur fördelningspolitisk synpunkt. Då hade verkligen de svaga i samhället kommit i kläm. Det hade inte varit någon rättfärdig politik. Ni vet också att en reallönesänkning — på samma vis skulle komma att just drabba de inkomstsvaga i samhället. Ni vet allt detta. Men ni är, för att säga det rent ut, för fega för att tala om hur det förhåller sig: att om alternativet till den politik som regeringen nu för — det finns för all del brister i den också — skulle bli den socialdemokratiska politiken, skulle det förvisso leda till större orättvisor, högre inflation, färre jobb och sämre ekonomisk tillväxt. Därför är jag alldeles övertygad om att om olyckan skulle vara framme och er politik komme att praktiseras som regeringspolitik, så finge vi antingen uppleva en svensk ekonomi i ruiner eller också ett världsrekord i svikna vallöften. Jag har trots allt kvar ett visst förtroende för socialdemokraterna. Ni kommer inte att infria er hejdlösa löftespolitik, om ni skulle komma i regeringsställning. Den är bara till för valrörelsebruk. Det är detta som jag menar är så djupt omoraliskt. Vi skördar minsann inte några lagrar på att införa karensdagar och spara på mycket annat, men vi inser att det i alla fall är nödvändigt att göra det, om vi vill ta ett ansvar för ekonomin. Olof Palme har etablerat sig som svensk politiks allra ivrigaste moralist. Det är en politisk moralist med en mycket skral egen moral.

Fru talman! Jag skall upplysa kammaren om att jag har sex minuter till förfogande. Sedan får de här herrarna stå och veva en stund till. Det är bara en saklig upplysning. Min privatmoral kan vi väl bortse i från i sammanhanget. Men jag säger att socialdemokratins politik har en moralisk dimension. Vi lovade att bevara pensionernas värdesäkring. Vi står vid det löftet. Vi lovar att om ni lyckas få igenom det här beslutet i dag, så kommer en socialdemokratisk regering att ta bort karensdagarna. Och vi kommer att stå vid det löftet. Du och jag som är friska kan väl betala, sade Thorbjörn Fälldin. Ja visst, det är det vi vill! Thorbjörn Fälldin har uppenbarligen inte begripit sitt eget förslag. Syftet är ju att de korttidssjuka och de som sedan blir långtidssjuka samt de privatanställda arbetarna skall betala det här. Thorbjörn Fälldin uttryckte sin förvåning över att Kurt Ward och Inge Hörlén stått upp och sagt: Vi vill inte försämra för våra anställda, vi tycker att det är bra att sjukvårdsbiträden, kommunalarbetare och sådana får behålla sina sjukförmåner. Tänk att de inte var som vanliga arbetsgivare! Ola Ullsten sade förut: Ja, men folk fick väl lunginflammation också på 1960-talet; det är väl ingen skillnad. Men just därför att de fick det, avskaffade vi karensdagarna. Kroppsarbete är för Thorbjörn Fälldin lika med jordbruksarbete. Mot lönearbetare intar han i dag en djupt föraktfull och nedvärderande inställning. Vad var det han sade? Jo: Vi genomför nu det här trots att alla fackliga organisationer är emot det och trots att det finns tiotusentals namn på listor från folk som säger att de icke vill ha detta. Men, säger Thorbjörn Fälldin, ni är i stort sett idioter, för ni begriper inte ert eget bästa. Jag begriper, tillägger han, för jag har sysslat med jordbruk. Men ni begriper icke detta, och därför skall vi genomdriva det, för vi begriper bättre än ni själva vad som gagnar er. Det är den gamla patronsinställningen, och den lyckades det gamla bondeförbundet manövrera sig ur. Men nu är vi tillbaka, och det är därför ni samarbetar så bra med moderaterna. Ett exempel till, som visar att detta är en klasslagstiftning. I Danderyd är sjuktalet 14 dagar, i Rinkeby 42 dagar. I Rinkeby bor de låga inkomsttagarna, som har den högre sjukfrekvensen. Alla undersökningar visar vilka som kommer att drabbas av detta. Man kan ha olika värderingar och olika synpunkter på hur man skall förbättra landets ekonomi, som nu körts ned av de här borgerliga regeringarna. Men ytterst gäller det också att kunna regera landet. Det finns ingen som kan dessa frågor som inte ser att vi med detta beslut med ett slags obönhörlig automatik går mot en storkonflikt i höstens avtalsrörelse. Det säger samtliga löntagarorganisationer. De säger: Vi vill gärna medverka till en balanserad och lugn avtalsrörelse, men vi klarar icke detta om man kastar in den här frågan som sprängstoff i avtalsrörelsen. Det har de sagt hela tiden, men regeringen har icke tagit någon som helst hänsyn till det. Därför måste man för landets skull hoppas att vi hinner avskaffa det här snabbt efter valet, så att vi har chansen att föra avtalsrörelsen i hamn. Det är på sätt och vis den mest tragiska erfarenheten av det här. Ni kan ha bedömt opinionen och verkningarna fel. Men då kan man dra tillbaka ett förslag. Det hade ni chansen att göra på ett tidigt stadium. Men i stället gräver ni ned er i en allt djupare halsstarrighet, slår er för bröstet för att ni gjort människor upprörda. Ni tycker att det är fint: ”Vi tar duster.” Ni säger till folk: Ni begriper inte ert eget bästa. Vidare utmanar ni alla de fackliga organisationerna till hårda konfrontationer. I ett svårt ekonomiskt läge driver ni landet mot en storkonflikt. Det är denna bristande förmåga att regera landet, denna bristande förmåga att ett ögonblick verkligen se till hela folkets intresse, som är den kanske mest dystra och tragiska aspekten på den lilla mittenpartiregeringens hanterande av denna fråga.

Fru talman! Mönstret går igen. När Olof Palme skall diskutera med mig, väljer han att omformulera mig för att ha en möjlighet till replik. Jag har inte sagt ”vi som har förmånen av att vara friska”, utan jag har sagt ”vi som har förmånen av att bara någon gång ibland behöva gå till läkare”. Det är skillnad. När Olof Palme refererar det jag sagt om Kurt Ward och Inge Hörlén, ordförandena i Landstingsoch Kommunförbunden, utesluter han medvetet det andra ledet, att de som arbetsgivare vore beredda att införa en förmån för sina anställda utan att veta att LO-kollektivet finge samma förmåner av sina arbetsgivare. Det är genom att uppträda så som man skapar klasslagstiftningen. Ja, Olof Palme, jag vet inte hur noga jag skall gå igenom vad slags kroppsarbete jag har ägnat mig åt. Men, tro mig, det är inte bara jordbruksarbete. Jag har prövat skogsarbete — som anställd. Jag har också försökt mig på annat kroppsarbete, med maskiner och annan utrustning, där jag har haft att jobba som anställd. Ett exempel på att införande av karensdagar vore en klasslagstiftning är enligt Olof Palme att det skulle finnas skillnader i antal sjukdagar per år mellan Rinkeby och någon annan ort. Antalet sjukdagar per år säger väl inget om korttidssjukskrivningen och effekten av karensdagar. Det intressanta är ju att Rinkeby är ett bostadsområde som kom till under den socialdemokratiska ledningen. Det är verkligen beklagligt att det skall vara så hög sjukfrekvens där. Det visar att det är nödvändigt med många åtgärder i sådana områden för att reparera de skador som uppstått på grund av den sorts planering och genomförande av bostadsbyggande som tillämpades då. Med den uppläggning vi ger den här förändringen ökar förutsättningarna för att ge de människor som är sjuka längre tid ersättning från sjukförsäkringen, vård och omsorg. Det är en fullständig självklarhet. Sedan det här med konflikt. Ola Ullsten har redan sagt att det är en självklarhet att löntagare liksom alla andra opponerar mot att en förmån försvinner. De opponerar mot att köpkraften i det de har att reda sig med går ned. Men den intressanta frågan i sammanhanget är: Är konfliktrisken större, om man gröper ur köpkraften med 1,4 miljarder än om man gröper ur köpkraften med mer än dubbelt så mycket, 3 miljarder, som socialdemokraterna föreslår? Jag tror att det blir väldigt svårt för någon att påstå att det vore lättare för löntagarorganisationerna att åt sina medlemmar driva fram ett förhandlingsresultat som först fyllde ut de 3 miljarderna och därefter gåve något i reallön än det vore att fylla ut 1,4 miljarder och därefter någon reallönehöjning. Det är märkligt att ni inte går in på den diskussionen. Ja, egentligen är det inte märkligt, för då skulle mycket av er kampanj falla samman. För alla förstår ju att det blir svårare att förhandla sig fram till att täcka ett gap som är 3 miljarder än till att täcka ett gap som är 1,4 miljarder. Att ni har bekymmer i totalbilden, som Ola Ullsten och Karin Söder tidigare har visat, framgår med all tydlighet när man läser er egen partimotion om den ekonomiska politiken. Där gör ni de fyra bestämda åtaganden som ni har upprepat här i kammaren. Sedan säger ni i er partimotion att åtagandena innebär en nivåhöjning av statsutgifterna som utan motverkande åtgärder skulle öka budgetunderskottet utöver vad som annars skulle bli fallet. Det är alltså andra besked än de Olof Palme försökte ge härifrån talarstolen för några minuter sedan. Så fortsätter ni: Kravet på återhållsamhet måste därför bli mycket stort för sådana statsutgifter som avser statlig konsumtion eller transfereringar till andra sektorer i samhället, där de i slutändan leder till privat eller offentlig konsumtion. Ni säger alltså att era åtaganden leder till en nivåhöjning av statsutgifterna som utan motverkande åtgärder skulle öka budgetunderskottet utöver vad som annars skulle bli fallet. Och då är det väl ganska rimligt att vi från vår sida drar slutsatser. Vad är det för insikter i ekonomi som ni kan räkna med att få fram till hösten, som ni inte har i dag? Varför ger ni inte i dag den svenska allmänheten klara besked om vilka åtgärder för att klara budgeten något så när som era åtaganden — i dessa fyra punkter bara — innebär, så att svenska folket kan göra ett val själva och fråga sig vilken metod som är att föredra? Varför ger ni inte svenska folket besked om detta? Varför skall man vänta på det beskedet till efter valdagen? Ni hänvisar till krisprogrammet i er egen partimotion: För att få utrymme för dessa utgiftsökningar bör det vara möjligt att banta verksamheter och ompröva utgiftsprogram som vid en noggrann prioritering inte bedöms vara av betydelse för att uppfylla centrala välfärdseller fördelningsmål. Ja, men det är precis ett sådant arbete som regeringen har gjort och lägger fram för riksdagen för beslut. Ni slutar så denna långa uppräkning med alla andra förslag till utgiftsökningar osv., som ni summariskt redovisar i motionen genom att säga på sluttampen: Vi kan dock inte binda oss för att förslagen skall genomföras redan i den första budget som en socialdemokratisk regering lägger fram. Härvid måste även samhällsekonomiska och statsfinansiella hänsyn vägas in i bedömningen. Ja, det begriper jag fuller väl. Men de här fyra sakerna då, som ni skall göra till hösten om ni vinner valet? Det kan ju inte hända så dramatiska saker i ekonomin under denna valrörelse att ni inte i dag skulle kunna ge besked om vilka verkningar som skall gälla från den 1 januari. Ni skall ju lägga fram detta till hösten. Fru talman! Rakt på sak: Det är enkelt uttryckt fegt i den politiska debatten att inte ge dessa besked. Det är sådana här saker jag tänker på när jag påstår att ni ägnar er åt en kurragömmalek med verkligheten. Det kommerinte att hålla. Ge därför beskeden nu, så att svenska folket vet vilket val man i praktiken står inför! Vi har gett besked på båda sidor valdagen.